Herr talman! Dessa svar har vi hört många gånger. Det heter alltid att vi skall ha en viss debatt vid andra tillfällen. Just nu gäller det att få ut så mycket pengar som möjligt av en rationalisering. Vad jag här har talat om är sådant som har pågått i flera år, och jag har nu visat effekterna därav. Vi kan inte acceptera att det fortsätter på detta vis. Är det posten eller telegrafverket som vill göra Sverige runt? Men Sverige blir på detta sätt ännu mer långsmalt och kantigt. Jag tror att Arne Gadd och riksdagens övriga ledamöter håller med mig om att vi inte kan acceptera att den här utvecklingen fortsätter. Det gäller inte bara riksbankens avdelningskontor. I alla sådana här fall plockar man bort 8-10 arbetstillfällen — i bland 20 —, och ingenting kommer i stället. När det utlokaliseras från Stockholm utlokaliseras ingenting till oss. I stället plockas det bort. I det här fallet måste vi, som riksdagen sagt, se regionalpolitiskt på saken. Vi kan inte bara se på pengarna, om det skall vara någon mening med vad vi brukar säga i debatterna när vi vill vara litet vänliga.

Herr talman! Diskussionen om riksbankens regionala organisation är en lång följetong, och det har tidigare i dag nämnts att organisationen skulle vara omkring ett halvt sekel gammal. Under mer än tio år har riksdagens revisorer vid olika tillfällen diskuterat organisationen. Nu har riksdagens revisorer kommit med sitt förslag, vilket går ut på att det på fem orter skulle bli indragning av riksbankens avdelningskontor, som i dag uppgår till 23 stycken. Detta förslag grundar sig på att arbetsuppgifterna för riksbankens avdelningskontor har minskat utan att några nya uppgifter har kunnat tillkomma. Speciellt gäller detta efter det att man tog bort regionkontorens hantering av bostadslånen. Riksbanken har inte heller, trots uppmaning, kunnat komma med egna förslag om andra arbetsuppgifter. I ett ekonomiskt besvärligt samhällsklimat kan ingen verksamhet leva i en skyddad tillvaro. Därför har jag som ledamot av riksdagens revisorer ställt mig bakom det sakligt motiverade förslag som indragningen av riksbankens verksamhet på fem orter i landet innebär, trots att detta enligt revisorernas förslag skulle drabba också mitt eget län. Men när ett ärende kommer upp till behandling i riksdagen blir det som vanligt — man kan inte säga annat än att det blir något av ankdamm över det hela. Då blommar alla bygdeintressen utan hänsyn till ekonomiska realiteter. Det blir en kompromiss, och en kompromiss är nästan alltid dålig. Detta gäller oavsett om kompromissen sker i riksdagens finansutskott eller under underbara nätter. Jag kan inte instämma i vad revisorernas ordförande sade här i kammaren, nämligen att man i stort har bifallit riksdagsrevisorernas förslag. Riksdagsrevisorernas förslag gällde 8 avdelningskontor och högst 10 kassakontor, summa 18. Enligt finansutskottets förslag blir det 8 avdelningskontor, men man höjer till 14 kassakontor, summa 22. En säger en ort skulle helt mista sin kontakt med riksbanken. Bantningen från 23 till 22 orter är finansutskottets heroiska insats. Det framgår också ganska klart att Kristianstad förmodligen blir den enda ort som mister sitt kontor. Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att Skåne med sina drygt en miljon invånare får riksbankskontor på en enda ort, medan t.ex. Småland med sina 700 000 invånare kommer att få riksbankskontor på tre orter. Detta är inte sagt med anledning av någon sorts avundsjuka mot smålänningarna, utan närmast som kritik av finansutskottets tankegångar. De moderata ledamöterna från Kristianstads län tar här som alltid sitt ekonomiska ansvar. Vi gjorde detta genom att inte som många andra rusa iväg och motionera om att slå vakt om de egna intressena. Vi tänkte nämligen, och trodde, att finansutskottet också skulle ta sitt ekonomiska ansvar och bifalla riksdagsrevisorernas förslag. Så har inte skett. Finansutskottet går emot riksdagsrevisorernas enhälliga förslag till omorganisation. Det är inte, som finansutskottsrepresentanterna i dag har framhållit, på det sättet att man i kompromissen har lagt sig någonstans mitt emellan. En bantning från 23 till 18 orter har blivit en bantning från 23 till 22 orter. Det är inte mitt emellan ens med finansmått mätt. I det här sammanhanget tycker jag faktiskt att Erik Wärnbergs förslag är mera tilltalande, att ge alla regioner en möjlighet till bibehållande av riksbankskontorskaraktär. Herr talman! I konsekvens med det jag har anfört om omtanken om landets ekonomi yrkar jag bifall till riksdagsrevisorernas ursprungliga förslag.

Herr talman! När man började utredningsarbetet om riksbanksorternas lokalisering och antal, satte man upp några vägledande principer som jag tycker är viktiga och som man borde ha hållit fast vid. Man skulle ta hänsyn till resp. orters storlek med avseende på flödet och cirkulationen av sedlar och mynt. Man skulle också ta hänsyn till distributionsmässiga och transporttekniska förhållanden, transportsäkerheten, övriga säkerhetsmässiga förhållanden samt praktiska förutsättningar och kostnader. Nu finner jag att ju mer man i finansutskottet har kompromissat i frågan, desto längre bort från dessa principer har man kommit. En viktig regel i alla organisationsförslag är att åstadkomma likvärdiga regioner. Det gör man definitivt inte med det här förslaget. Som jag ser det föreligger avsevärda brister. Jag menar att finansutskottets ledamöter inte har behandlat ärendet om riksbankens regionala organisation med den objektivitet som man måste kräva av riksdagens utskott. Man har lyssnat på vissa regioner och struntat i andra. Man har alltså kommit bort från helhetsbilden. Egentligen borde frågan skickas tillbaka till utskottet med krav på att ett kontorsnät måste bygga på rationella och rättvisa grunder. Konsekvensen av finansutskottets förslag är t.ex. att hela Skåne — vilket har framhållits tidigare i debatten — med 1 miljon invånare skall ha ett kontor, medan Småland med 700 000 invånare och Västergötland med 690 000 invånare skall ha tre kontor vardera. Orter som Växjö, Kalmar, Halmstad, Uppsala, Borås och Skövde skall i fortsättningen ha riksbankskontor, men inte Kristianstad, som är av ungefär samma storleksordning. Det bevisar att finansutskottets förslag inte bygger på några rationella grunder. Tydligen har behandlingen blivit en huggsexa i finansutskottet, och man har inte haft förmåga att se klart och objektivt på tingen. Allt talar för, menar jag, att Kristianstadskontoret har ett existensberättigande i lika hög grad som kontoren på de orter som jag tidigare har nämnt. Enligt riksdagsrevisorernas rapport är driftkostnaderna för Kristianstadskontoret de näst lägsta i landet. När det gäller kontorens storleksordning, efter värdet av inlevererade sedlar, kommer Kristianstad på tredje plats. Det bevisar alltså att Kristianstadskontoret, som man nu plockar bort, hävdar sig väl och att det bör finnas kvar med samma rätt som övriga orters kontor. Det ursprungliga motivet bakom utredningen om riksbankens kontorsnät var att man av säkerhetsskäl skulle nedbringa antalet transporter, men nu blir det i stället längre transporter. Så märkligt kan det bli när man sätter alla rationella och objektiva grunder ur spel. Riksbankens organisation bör bygga på länsvisa kontor, och på det sättet får vi likvärdiga regioner. Jag har alltså sympatier för det yrkande Erik Wärnberg har framställt, och jag kommer i omröstningen att stödja detta.

Herr talman! Jag menar att det finns anledning att kritisera det förslag som har lagts fram. Det bygger ingalunda på några likvärdiga och objektiva grunder. Ursprungligen satte man upp vissa principer, och dem respekterar jag, men ju längre diskussionen pågått, desto längre bort har man kommit från dessa principer. Och nu återstår ett kontor som skall läggas ner. I mitt anförande har jag också påpekat det orimliga i att Skåne, som har en sjundedel av landets invånare, endast får ett kontor, medan övriga landet skall ha 24. Det finns inga objektiva och riktiga grunder bakom förslaget, och jag tycker det är skrämmande att det läggs fram på det sätt som finansutskottet har gjort.

Herr talman! Slutprodukten av det utredande som ägt rum och de diskussioner som förts är, att man plockar bort ett kontor. I övrigt blir organisationen i stort sett intakt. Det tycker jag är märkligt. När man skall bygga upp en ny rationell organisation kompromissar man till dess man har en majoritet. Sedan struntar man i resten. Det är väl ändå inte på det sättet man skall organisera samhällsservicen, utan man måste se till att människor ute i landet får en likvärdig service. Vi menar att Kristianstadskontoret har lika stort berättigande som många andra kontor som finns med i förslaget.

Herr talman! Riksdagen behandlar i dag finansutskottets betänkande 1982 83:11 kring riksbankens funktion och organisation. Revisorernas förslag innebär en ny utformning men också nya och begränsade arbetsuppgifter för riksbankens regionala kontorsorganisation. Revisorernas förslag har skapat stor aktivitet i riksbankens olika delar men också här i riksdagen, vilket resulterat i bl.a. ett 25-tal motioner i frågan, av vilka jag har bidragit med en. I den avvisas revisorernas förslag och speciellt då de begränsade arbetsuppgifter som man här föreslår för framtiden. Vidare kritiseras att man drar ned verksamheten men också de nya former för verksamheten som föreslås, inte minst när det gäller Kalmar. Finansutskottet har enligt min uppfattning på ett relativt bra sätt balanserat de olika krav som framförts och dämpat riksdagens revisorers krav på kraftiga nedskärningar. Herr talman! Jag vill i korthet i stort sett tillstyrka hemställan i finansutskottets betänkande. Dock vill jag framhålla att de av finansutskottet föreslagna kassakontoren tillika med regionkontoren bör ges arbetsuppgifter som bl.a. innebär öppethållande ett begränsat antal timmar i veckan för andra arbetsuppgifter och även för allmänheten. Så tolkar jag också utskottets diskussion på s. 14i betänkandet. Beslut i den riktningen bör fattas av riksbankens styrelse vid den slutgiltiga preciseringen av kontorens nya arbetsuppgifter efter beslutet här i riksdagen i dag.

Herr talman! Som en av riksdagens revisorer är jag kritisk till den starka förändring av riksbankens avdelningskontor som riksdagsrevisorernas förslag innebär. På grund av sjukdom hade jag dock inte möjlighet att vara med när det slutliga förslaget framlades, och därför föreligger inte heller någon reservation. Jag anser att en effektivisering av kontoren och en anpassning av personalen med hänsyn till arbetsuppgifterna skulle ha kunnat åstadkommas inom ramen för de kontor som finns. Det blir också i många stycken en kraftig centralisering, och som sagts i denna debatt kan servicen komma att bli försämrad. Jag skall inte, herr talman, dra upp någon ny debatt i de avseendena — det är inte fruktbart. Jag skall inte heller framställa något yrkande som avviker från de redan framlagda. Även om jag kan ha egna synpunkter i olika avseenden, överensstämmer min uppfattning närmast med det förslag som herr Wärnberg har framlagt, och jag kommer att stödja detta förslag.

Herr talman! Jag hoppades tidigare få en debatt i sakfrågan med finansutskottets ordförande. Nu föll det sig så olyckligt att förste vice talmannen Troedsson råkade inte titta rakt fram just när jag begärde replik. Med hänsyn till detta inskridande av den mänskliga faktorn fick jag avstå från min replik, och jag tänker inte heller nu särskilt mycket ta upp en sakdebatt. Emellertid fäste jag mig vid en del formuleringar i Arne Gadds anförande. Han ondgjorde sig bl.a. över att C.-H. Hermansson i sin första reservation ordagrant hade skrivit av Erik Wärnbergs motion. Det gav Arne Gadd anledning att, som jag tyckte, på ett nedsättande vis beskriva reservationerna som ”det som kallas” reservationerna 1, 2 och 3. Nu är det emellertid så att ett utskott, som Arne Gadd mycket väl vet, ju bara har att ta ställning till förslag, propositioner och motioner. Det är en mycket vanlig metod att en utskottsmajoritet, som t.ex. tillstyrker en proposition, i sitt betänkande ordagrant skriver av mycket stora delar av propositionen. Det är också en mycket vanlig metod när utskottet har att behandla bara en enda motion som ligger mycket nära det som reservanten vill stödja, att denne direkt åberopar motionstexten. Det är bara när det är flera olika motioner som skall tillstyrkas eller stödjas i en reservation som reservanten har anledning att göra en egen skrivning. Jag tycker därför att det inte fanns någon anledning att framställa reservationen som varande av sämre kvalitet, bara därför att den innehöll formuleringar direkt från Erik Wärnbergs motion. Den egentliga anledningen till att jag begärde ordet nu i slutet av debatten var att jag, innan Erik Wärnberg lade fram sitt särskilda yrkande, förutskickade att vi eventuellt skulle komma att dra tillbaka C.-H. Hermanssons reservationer vid finansutskottets betänkande. Jag vill härmed göra detta, och jag uppmanar ledamöterna att, liksom vi kommer att göra, stödja det särskilda yrkandet av Erik Wärnberg.

Herr talman! Att vi tar tillbaka reservationen är uteslutande för att inte komplicera voteringsproceduren. Jag tycker att Arne Gadd även fortsättningsvis skall låta bli att klassificera vpk:s reservationer. De övriga är inte sämre därför att de i något sammanhang inte åberopar sig på en socialdemokratisk motion.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Bengt Kronblads inlägg. Han konstaterade att han lade in i finansutskottets uttalande på s. 14 att kassakontoren skulle kunna ha öppet ett par timmar i veckan för allmänheten. Då får Bengt Kronblad läsa om det stycket ordentligt. Inte ens med den vildaste fantasi går det att läsa in detta. Jag kan försäkra Bengt Kronblad att när man rycker undan det rättsliga underlaget för det, vilket man gör genom att ta bort vederbörande paragraf i bankoreglementet, blir utsikterna ännu mindre. Det har sagts klart och tydligt att kontoren inte skall syssla med sådan verksamhet som riktar sig till allmänheten. Allmänheten skall över huvud taget inte ha tillträde. Vad som skiljer mitt förslag från utskottets förslag är naturligtvis att vi tar med den länsvisa organisationen. Märk väl: Vi diskriminerar inte två län. Men det som skiljer i ännu högre grad är att vi icke vill förbjuda kassakontoren att handha uppgifter som ligger nära de uppgifter som åligger riksbanken, alltså som hör hemma inom kapitalförsörjningens eller kreditväsendets område. Om Bengt Kronblad skall ha någon som helst tanke på att få sätta sin fot på riksbankens kontor som allmänhet i Kalmar, bör han inte rösta på finansutskottets förslag.

Herr talman! På ss. 14i betänkandet talas det om att utskottet kan tillstyrka förslaget att man i särskilda fall skall kunna låta bestämda kassakontor handha vissa avgränsade arbetsuppgifter. Det kan ju vara så att man ser välvilligt på en sådan skrivning. Jag förutsätter, som jag sade tidigare, att man i det fortsatta arbetet med riksbankens organisation ger sådana möjligheter.

Herr talman! Den s.k. Guadelouperäntan, som det svenska kungahuset har åtnjutit fördelarna av under mer än hundra år, har vid åtskilliga tillfällen vållat diskussion. Man har ansett det vara rättsligt och moraliskt stötande att det svenska kungahuset uppbar en inkomst vars ursprung var en ren svindelaffär. Tronföljaren Karl Johan hade vilselett ständerna beträffande en viktig diplomatisk överenskommelses innebörd. I detta vilseledande hade han också använt sig av brottsliga metoder, nämligen mutor till utrikesstatsministern och övriga rådsmedlemmar. Denna litet pinsamma historia har år efter år aktualiserats i motioner. Finansutskottet har sedan i fjol försökt få ett slut på Guadeloupeaffären. Det har fått till följd att regeringen, i enlighet med riksdagens beslut i fjol, har inlett förhandlingar med kungahuset. Det är resultatet av dessa förhandlingar som nu presenteras i finansutskottets betänkande — ett något märkligt resultat, må jag säga. Det är bra konstigt att man aldrig någonsin i ett officiellt sammanhang här i Sverige har kunnat kalla Guadeloupeaffären för vad den i verkligheten är och också benämns av Sten Sjöberg, den som med vetenskaplig forskning har trängt djupast in i Guadeloupeproblematiken, nämligen en furstlig svindel. Nu försöker regeringen komma undan saken genom att i stället för att utbetala pengarna i denna oacceptabla form föra in samma utbetalning inom ramen för det kungliga apanaget. Därmed tycker man att man har kommit från den moraliska problematiken. Det är en något märklig metodik, som i ett rejält och uppriktigt sammanhang knappast skulle förtjäna något stöd. Men i sin arrogans och sitt utmanande sätt att handlägga affären går regeringen ännu längre. Man vill höja apanaget ytterligare och ge kungahuset en kompensatorisk uppräkning för inflationens verkningar. Det betyder att kungahuset dels, utan den formella belastning som Guadelouperäntan innebar, också fortsättningsvis kan åtnjuta dessa pengar, dels får en uppräkning av sitt anslag, vilket sannerligen inte hör till vanligheterna att statsutgifterna blir föremål för. Även om detta inte är världens största ärende, är det ändå på sin plats med en markering. En sådan markering har också kommit i en reservation av C.-H. Hermansson. Han utgår från två motioner som behandlar något olika delar av denna problematik, dels en motion av Axel Andersson m.fl., dels en vpk-motion. För att göra en lång historia kort är det faktiskt så att man från officiellt håll här i Sverige under stora trumpetstötar har proklamerat att de reallönesänkningar som svenska arbetare och tjänstemän har åsamkats genom devalveringarnas följder har varit nödvändiga. Man har sagt att detta icke är någonting som man önskar att de lönearbetande skall kompensera sig för. Nästan alla verksamheter som är berörda av statsanslag har också fått samma besked, att de icke kan räkna på någon automatisk kostnadskompensation. Det har gjorts ett fåtal undantag. Vi har i detaljbehandlingen av olika ärenden och olika utgiftsposter här i riksdagen gång på gång kommit i situationer där man har skurit ner eller sett sig nödsakad att avvisa förslag om välbehövliga förbättringar till en mängd mycket angelägna mänskliga och sociala behov som tillgodoses via statsbudgeten. Man har satt myndigheter under press, vilka sysslar med mycket viktiga ting, som har att göra med människors levnadsförhållanden och med viktiga samhällsfunktioner. Man har gång på gång genom en stram anslagspolitik satt dem under press. Vi tycker från vpk:s sida att i ett sådant allmänt samhällsklimat och med sådana krav på uppoffringar och åtstramningar som ställs, socialt och mänskligt, på samhälleligt väsentliga verksamheter, skall man inte utmana folkopinionen, utmana ett växande politikerförakt, genom att dels späda på med en Guadelouperänta i en respektabel dräkt, dels sedan göra ytterligare en kostnadsuppräkning. Det kan vi inte vara med om, det är alltför stötande. Jag yrkar mot bakgrund av vad jag har sagt bifall till reservationen.

Herr talman! Jag noterar bara att man naturligtvis kommer fram till helt olika resultat när det gäller beräkningarna av det totala anslaget beroende på om man anser att det är riktigt att betala ut de pengar som utgör den ”omvandlade” Guadelouperäntan eller om man anser att det är moraliskt och rättsligt oriktigt.

Herr talman! Än en gång skall riksdagen besluta om pengar till Konungen och hans hus för nästkommande budgetår. I anslutning härtill är vi några stycken i denna kammare som är starkt kritiska till den föreslagna hanteringen av de s.k. Guadeloupemedlen. I motion nr 532 till detta riksmöte hemställer vi att riksdagen — med ändring av propositionens förslag — skall besluta att anslaget till Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning minskas med 300 000 kr., vilket inom parentes är lika mycket som den årliga Guadelouperäntan. Finansutskottet har i sitt betänkande 1982/83:29 yrkat bifall till propositionen och avslag på vår motion. Herr talman! Låt mig inledningsvis ge en kort historisk bakgrund till de s.k. Guadeloupemedlen. Året var 1815. Napoleon var besegrad, och Sverige hade sedan något år försetts med en ny tronföljare, kronprins Karl Johan. Med Karl Johan som pådrivare hade Sverige aktivt deltagit i kriget mot Napoleon på Storbritanniens sida. Av sina allierade, engelsmännen, hade Sverige förlänats den västindiska ön Guadeloupe som tack för hjälpen. Emellertid kom man vid fredsförhandlingarna överens om att ön skulle återföras till Frankrike. Engelsmännen hade då att ”lösa ut” ön Guadeloupe från Sverige. Så skedde också. Lösensumman fastställdes till 24 miljoner pariserfranc, pengar som kronprins Karl Johan lade beslag på, hävdande att ön tilldelats honom personligen. Ständerna hade stora bekymmer med Sveriges ekonomi. Genom sitt deltagande i kriget hade landet ådragit sig en stor och besvärande statsskuld. I det läget erbjöd sig den klipske Karl Johan att medelst de 24 Guadeloupemiljonerna sanera den svenska statsskulden. Emellertid stötte förslaget på oväntade svårigheter. Alla rikets ständer var inte övertygade om att Guadeloupemedlen var avsedda för kronprinsen personligen, utan man ansåg att de var tillställda konungariket Sverige. Efter många underliga turer under ett helt års tid med plötsliga och omotiverade gåvor och löneförhöjningar till ministrar och andra inflytelserika personer i riksdagen beslutade ständerna att acceptera Karl Johans förslag. Som motprestation skulle riksdagen, så länge en Bernadotte satt på Sveriges tron, årligen utbetala 200 000 riksdaler — efter myntreformen 1874 300 000 kr. Alltsedan tidigt 1900-tal, då Hjalmar Branting och Fredrik Vilhelm Thorsson var de första som i motioner till riksdagen ifrågasatte den rättsliga grunden till Guadelouperäntans tillkomst, har kravet på avveckling av anslaget rests. Varje gång har riksdagen — på berört utskotts inrådan — avslagit kraven. Så har alltså skett ända till i fjol, då riksdagen på finansutskottets förslag beslutade ge regeringen till känna ”att det bör ankomma på regeringen att ta upp överläggningar med Hans Maj:t Konungen om huruvida och i vilka former Guadelouperäntan kan avveck las”. Trots förekomsten av de dunkla formuleringarna ”huruvida och i vilka former”, trodde vi att de här tvivelaktiga pengarna skulle försvinna i årets budgetförslag. Så gjorde de också, men bara formellt. Likt den gamle härföraren Pyrrhus får vi motionärer utropa: En sådan seger till och vi är förlorade! Den konstruktion som statsrådet föreslår medför att kungahuset ändå framgent får behålla det årliga extra tillskottet till kassan, som de tidigare 300 000 kronorna av Guadelopemedel utgjorde. Ja, inte bara det, för det är riktigt som Jörn Svensson sade, att nu kommer antalet kronor att stiga i takt med inflationen, vilket ju dessa medel när de var destinerade under särskild titel icke gjorde. Om förslaget bifalles av riksdagen, innebär det att kungahusets rätt till de här pengarna fastslås och att all den väl underbyggda kritik över det sätt och de tvivelaktiga metoder som dåvarande kronprins Karl Johan begagnade sig av vid räntans tillkomst år 1815 avfärdas och lämnas utan avseende. Det enda som vunnits är att den för rättsmedvetandet obehagliga rubriceringen ”Guadelopemedlen” försvinner ur riksdagens handlingar. Herr talman!

inräknade. Detta anser vi vara orimligt. Konungahuset borde åtminstone kunna avstå från de rättsligt tvivelaktiga extrapengar som Guadeloupemedlen utgör och som enligt propositionens förslag i fortsättningen skall bakas in i Hans Maj:t Konungens årliga apanage. Herr talman! Med anledning av vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till motion nr 532.

Herr talman! Utskottets talesman tycker att man här har tagit hänsyn till de allmänna besparingssträvandena och sänkt ökningen av apanaget med 2 96. I propositionen anges att det för innevarande år utgår 9,7 milj.kr. under rubriken Kungl. hovstaten. För det kommande budgetåret föreslås drygt 10,6 milj.kr. Enligt mitt sätt att räkna innebär det en 10-procentig förhöjning. Om man har räknat bort 2 96, var det kanske från början meningen att det skulle vara 12. Men detta är en diskussion som inte leder någonvart. Låt mig, herr talman, klargöra vad som varit det bärande skälet för mig sedan jag började motionera i detta ärende. Jag och andra som motionerat har inte gjort det för skojs skull, utan vi har gjort det helt enkelt därför att vi är övertygade om att dessa pengar till kungahuset, utanför apanaget, utgått till följd av ett beslut som en gång i världen fattades på oriktiga grunder. Och det anser vi vara besvärande för Sveriges riksdag. De utredningar som gjorts under årens lopp och de kunniga människor som alltsedan 1800-talets mitt och till nu studerat ämnet har funnit att vissa manipulationer föregick ständernas beslut. Vår uppfattning är fortfarande att riksdagen kan avveckla dessa medel på de grunder som finns. Om ett beslut är fattat på oriktig rättslig grund, skall man också kunna upphäva det. Vad man nu gjort är att man fört dessa pengar in i apanaget, så att de är skyddade för all framtid. Det var detta jag menade med Pyrrhussegern.

Herr talman! Jag sade inte detta i någon förhoppning att kunna omvända finansutskottets värderade ledamöter i den kommande omröstningen. Jag gav den här historiebeskrivningen i akt och mening att försöka övertyga några ytterligare av kammarens ledamöter om att de skall ta ställning för vår sak. Jag tycker att vårt krav om en sänkning är berättigat.
Herr talman! Det har konstaterats av finansutskottets talesman att Karl XIV Johan har gått ur tiden för länge sedan, men det må vara tillåtet att konstatera att när det gäller förmågan att hitta på fiffiga ekonomiska konstruktioner svävar hans ande fortfarande på något sätt över finansutskottets arbete.

Herr talman! Ärade kammarledamöter! När jag säger ärade kammarledamöter inräknar jag det fåtal som är närvarande och det flertal som är frånvarande men som ändå lyssnar till våra inlägg. Jag begärde ordet för att yrka bifall till den borgerliga reservation som är fogad till finansutskottets betänkande nr 31 mom. 9, där vi föreslår en betydligt mera positiv skrivning när det gäller åtgärder som syftar till att få till stånd ett ökat sparande. Vi tycker att utskottets majoritet har en påfallande njugg inställning till strävandena att gemensamt öka det frivilliga sparandet. Vi har i reservationen enats om att yrka på att den lönespardelegation som finns skall utvidgas till en parlamentarisk delegation. Om detta säger utskottet att man visserligen håller med om att det bör göras någonting för att öka sparandet och att det bör främst ske genom att minska budgetunderskottet, men också genom att öka hushållens sparande. Utskottet säger också att det är ett väsentligt inslag i den ekonomiska politiken. Men så fortsätter man och säger att det är en uppgift som främst åvilar regeringen att utforma. Uppgifter av detta centrala slag bör enligt utskottets mening inte brytas ut från regeringens ansvarsområde och läggas på en parlamentarisk delegation. Men, herr talman, det är inte alls fråga om att lägga ansvaret för dessa åtgärder på en parlamentarisk delegation. Det är för att få en bred samling kring åtgärderna som vi vill ha detta. När det gäller att lägga fram slutliga förslag vilar ansvaret givetvis fortfarande på regeringen. Det är väldigt viktigt att vi får en positiv inställning till ett ökat sparande hos hela folket. Att vårt sparande är alldeles för litet är ett stort problem. Jag kan inte underlåta att erinra om ett uttalande som Gustaf Cassel riktade till Tore Browaldh år 1944. Då sade han så här: ”Kom ihåg, unge man, att allt vad Keynes har sagt om faran av ett alltför stort sparande är fel. En gång i framtiden kommer sparandet återigen att sättas i högsätet.” Där är vi verkligen nu, varför Gustaf Cassel blev långt mer sannspådd än vad han kunde drömma om. Även socialdemokraterna har dock insett att vi behöver öka sparandet. I en motion, nr 1067, framlagd till 1979/80 års riksmöte, säger man mycket riktigt: ”Att åstadkomma ett ökat sparande och överföra detta till produktiva investeringar måste bli en av den ekonomiska politikens huvuduppgifter.” Vi tycker därför det är underligt att socialdemokraterna inte håller fast vid denna inställning. De var också inne på samma sak i en annan socialdemokratisk motion i samband med diskussionen om skatteomläggningen. I den påpekades att man ville vidga sparavdraget och göra om det till en skattereduktion lika mycket värd för alla. Det lät ju positivt, men nu har man plötsligt svängt om, i varje fall om vi skall tro vad statssekreteraren Erik Åsbrink i finansdepartementet sade häromdagen. Dels ansåg han att vi inte ens skall tala om skatter i sådana här sammanhang, dels menade han att sparandet främst skall kanaliseras till statsobligationer och riskvilligt kapital. För att kunna göra det måste man enligt nämnda statssekreterare revidera det nuvarande skattesparandet i banker och i aktier, eller också måste det komma något helt nytt. Det vore, herr talman, en mycket stor risk om man med sådana åtgärder skulle minska förtroendet för dessa skatteformer, som verkligen har vunnit genklang hos den svenska allmänheten. I dag uppgår det skattefondsparande som aktiemarknaden tillförs till över 2 miljarder kronor per år, och mer än en halv miljon människor är aktiva sparare. Det innebär naturligtvis en påtaglig förbättring av tillgången på riskvilligt kapital. Det intressanta är att detta skattefondsparande och skattesparande har lett till en större spridning av aktieägandet än någon gång tidigare under efterkrigstiden. Därför finner vi det angeläget med en bred uppslutning kring nya former av sparande. Det gäller inte bara att omforma det sparande som f. n. sker, utan vi måste ytterligare öka sparandet. Jag hoppas verkligen att regeringen lägger sig till med en positiv inställning till detta skattefondsparande, som ju är den stora nyheten på aktiemarknaden. Jag kan nämna att nyemissionerna förra året uppgick till inte mindre än 2 miljarder kronor och närmare 1,6 miljarder kronor år 1981. I år beräknas skattefonderna ge ca 2 miljarder kronor. Problemet i Sverige är att vi dels har haft en otillräcklig avkastning på aktier, dels har ett perverst skattesystem, och dessa två omständigheter hämmar ett ökat sparande. Nu har ett ökat sparande kommit i gång, och man kan, herr talman, säga att skattefondsparandet verkligen har blivit något av en folkrörelse. Låt mig än en gång, herr talman, yrka bifall till den reservation som är knuten till finansutskottets betänkande nr 31 avseende mom. 9. Min förhoppning är att reservationen kommer att vinna riksdagens bifall, så att vi alla kan säga att varje ny sparad slant blir en lyckoslant.

Herr talman! Den fråga som behandlats i finansutskottets betänkande nr 31 — om lönsparande och i samband därmed motionerna 697 och 1633 från centerpartiet samt motion 1645 från folkpartiet om ett breddat sparande — är väl en av 1980-talets viktigaste frågor. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har, enligt vår mening, en alltför negativ inställning till en bred politisk uppslutning för en ökning av sparandet i det svenska samhället. Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydelse för samhällets kapitalbildning och därmed för den ekonomiska tillväxten. Genom att spara avstår vi från att konsumera i dag och åstadkommer därigenom en ökning av konsumtionsutrymmet i morgon. Från samhällets utgångspunkt är det fråga om att genom sparande skapa ett utrymme för investeringar, som leder till ökade inkomster och ökad konsumtion i framtiden. Vi har alla ett intresse av att den totala kapitalbildningen i samhället inte blir för låg, vilket skulle kunna äventyra den framtida standardutvecklingen. En ökning av det privata sparandet är särskilt viktigt i dag med tanke på Sveriges ansträngda ekonomi. Den negativa ekonomiska utvecklingen för spararen måste brytas. Med den nuvarande inflationsnivån och de gällande skattereglerna innebär det i många fall en ren förlust att spara i stället för att konsumera omedelbart. Det finns i dag många olika sparformer. Den enskilde spararen ställs inför en svår uppgift när han skall välja mellan alla de olika sparformerna. Det är ofta svårt att avgöra vilken form som är bäst i det enskilda fallet. Ett av problemen i detta avseende är att det finns flera modeller för skattestimulerat sparande. F. n. finns det följande sparformer som har inslag av skattestimulans i sina villkor: lönsparande, sparande i statens sparobligationer, sparande i statens premieobligationer och skattesparandet. Dessutom gäller att den som har erhållit inkomst av kapital, exempelvis ränta, äger rätt till ett särskilt sparavdrag: 800 kr. för ogift och 1 600 kr. för makar gemensamt. Fram till årsskiftet gällde även att det fick göras en särskild reduktion på aktieutdelningar. skattesparandet har blivit en framgång. Ett stort antal människor har anslutit sig till någon av de tre sparformerna skattesparkonton, skattefondskonton eller företagsanknutna aktiesparfonder. En kraftig ökning har noterats under 1982, såväl när det gäller antalet sparare som sparat belopp. Antalet skattesparkonton har under 1982 ökat med nästan 100 000 och är i dag ungefär en kvarts miljon. Antalet skattefondskonton har under samma tid ökat med nästan 150 000 och närmar sig i dag en halv miljon. Totalt finns det i dag tillsammans en och en kvarts miljon skattesparkonton, skattefondskonton och företagsanknutna aktiesparkonton. Det innestående sparbeloppet har under 1982 ökat med nästan 4 miljarder och uppgår nu till totalt ca 12 miljarder. Även om nytillströmning en har minskat under den senaste tiden har det skett ett avsevärt sparande i denna form, och bakom sparandet står många människor. I januari 1982 publicerades en undersökning, utförd av statistiska centralbyrån, om skattesparares resp. icke-skattesparares socio-ekonomiska profil. Denna undersökning visade att skattespararhushållen har en högre inkomst än andra hushåll och att de har större förmögenhetstillgångar än icke-skattesparare. Detta är inte särskilt märkligt. Benägenheten att öka konsumtionen avtar med stigande inkomst, och därav följer att sparandet stiger. Det måste också vara angeläget för samhället att de som har en högre inkomst inte använder hela inkomsten till konsumtion utan avsätter en del till samhällsnyttigt sparande. Den del av hushållens totala inkomster som sparas, och således inte används för konsumtion, brukar kallas sparkvot. Under åren 1971-1981 har sparkvoten genomsnittligt varit 3,9 70. För 1980 uppnåddes en jämförelsevis hög sparkvot, nämligen 5,9 20. För 1981 minskade den till 4,8 26. 1982 skedde en helt katastrofal minskning. Sparandet minskade från 15,2 miljarder kronor till 3,7 miljarder kronor, och sparkvoten sjönk i sin tur till 1,1 20. Denna minskning kan förmodas bero på den uppgång i försäljningen av kapitalvaror som framkallats bl.a. av devalveringen och momshöjningen. Även hushållens bedömning av inflationsutvecklingen torde ha inverkat menligt på sparbenägenheten. För 1983 beräknas i nationalbudgeten att sparandet kommer att fortsätta att minska kraftigt. Möjligheterna att finansiera budgetunderskottet på det för samhällsekonomin minst skadliga sättet är bl.a. beroende av sparandets utveckling i ekonomin. Om det negativa sparandet inom den offentliga sektorn kompenseras med positivt sparande inom övriga sektorer behövs ingen utlandsupplåning. Under de senaste åren har en rad åtgärder vidtagits för att öka den statliga upplåningen utanför bankoch försäkringsbolagssektorn. Förra året inrättades en ny upplåningsform — statsskuldsväxlar — vilken blivit mycket framgångsrik. För att klara de påfrestningar på samhällsekonomin som det stora budgetunderskottet medför krävs ett omfattande sparande även inom hushållssektorn. Det borde vara möjligt att hitta former för en bred samverkan kring målet att öka sparandet. En parlamentarisk utredning bör därför tillsättas med direktiv att skyndsamt lägga fram förslag till stimulansåtgärder för att öka de enskilda hushållens sparande. En åtgärd som utredningen snarast bör överväga är en successiv höjning av det s.k. sparavdraget, som har varit oförändrat under lång tid. En annan möjlighet är att de principer som ligger till grund för den s.k. utgiftsskatten, nämligen att sparande inte skall beskattas, bör kunna användas i begränsad form redan innan utgiftsskattekommittén presenterar ett färdigt utgiftsskatteförslag. Ett sådant provisoriskt förslag skulle kunna utformas så att den ökning av sparande i bank, aktier, obligationer eller statspapper som sker utöver vad som redan finns sparat berättigar till skattereduktion med uppåt 50 96 av sparat belopp. Skatt betalas sedan vid upplösningen av sparandet med samma procentsats som den erhållna skattereduktionen. I sammanhanget kan noteras att Sparbanksföreningen har presenterat ett förslag som ligger väl i linje med dessa tankar. När det gäller att få fram kapital till bostadsinvesteringarnas finansiering har det allmänna och den enskilde sammanfallande intressen. Sparande i obligationer hos bostadsinstituten är från många synpunkter lika viktigt som bankoch aktiesparandet. Att kunna spara till en bostad är en viktig samhällsekonomisk faktor. Detta syfte bör därför komma med i de sparändamål som staten stimulerar. Formerna bör vara sådana att alla kategorier boende har intresse av att delta i sparandet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen till finansutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! Att få hushållen att spara är vår viktigaste uppgift i dag. — Så uttryckte sig riksgäldsdirektören Lars Kalderén i en intervju för en tid sedan. Och den som skall ombesörja upplåningen för att finansiera vårt rekordstora budgetunderskott känner naturligtvis en stor oro när hushållssparandet sjunker så kraftigt som har skett under de senaste året. Sparkvoten har, som Rolf Rämgård redovisat, sjunkit på ett allvarligt sätt från 1980, då den var 5,9 Zo, ned till 1,1 26 för 1982. Dess värre väntas den sjunka ytterligare under 1983 till följd av den kraftiga reallönesänkningen på 459. Det är framför allt två saker, herr talman, som vi måste klara. Dels gäller det att avstå konsumtion för att spara till investeringar i vårt näringsliv, så att vi höjer vår produktionskapacitet och förbättrar konkurrenskraften. Dels måste vi klara finansieringen av vårt budgetunderskott. De regeringar som folkpartiet har varit med i har lagt fram flera förslag som vänt sparintresset till industrins och näringslivets riskkapital. Genom skattefondsparandet och en viss reduktion av dubbelbeskattningen på aktier har kapitalbasen för näringslivet förbättrats väsentligt. Det kan man avläsa i en flerdubblad emissionsverksamhet och också i en förbättrad soliditet. Detta gör att vår industri står mycket starkare på världsmarknaden än tidigare och kan se fram mot en eventuell konjunkturförbättring med större optimism. Men det finns tyvärr ett allvarligt om. Och det är den socialdemokratiska regeringen. Många industriledare frågar sig ängsligt: Vilken sparpolitik skall regeringen hitta på? Redan har allvarliga försämringar vidtagits för att risksparandet skall kunna upprätthållas. Skattereduktionen av dubbelbeskattningen av aktier har upphört och skatteförmånerna har minskat. Och vad värre är — regeringen har med jämna mellanrum hotat att avbryta de nu gällande sparsystemen helt. De skall då ersättas med något annat, säger man, men vi vet inget om hur denna ersättning skall vara utformad. Och detta skapar stor osäkerhet på marknaden. Många frågar sig i dag: Vågar jag satsa vidare på den sparform som tidigare föreföll intressant? Eller skall jag avbryta sparandet och använda pengarna till konsumtion? Osäkerheten accentueras av att så olika uttalanden görs av ledande socialdemokrater i den här frågan. Ja, det hart.o.m. hänt att en och samma person har gjort motstridiga uttalanden i exempelvis skattefondsparandet inom loppet av några veckor! Folkpartiet menar att erfarenheterna av skattesparandet visar att det går att få till stånd ett mångmiljardsparande på frivillighetens grund med den inriktning som är viktig för näringslivets utbyggnad. Då gäller det att hålla fast vid den sparformen. Naturligtvis måste den anpassas till den ekonomiska utvecklingen och hållas aktuell. Men vår grundsyn är att skattesparandet skall bibehållas. Jag sade tidigare att det andra huvudproblemet är hur vi skall klara finansieringen av budgetunderskottet. Tack vara den förhållandevis goda likviditet som f. n. råder har riksgälden klarat uppgiften utan alltför stora ansträngningar. Detta är en konsekvens av den låga aktivitet som råder såväl i den svenska som i den internationella ekonomin. Men med en förhoppningsvis något förbättrad konjunktur och dess värre ett snabbt växande budgetunderskott — det talas nu i finansdepartementet om över 100 miljarder kronor — blir upplåningsproblemet alltmer svårbemästrat. Det är helt nödvändigt att i ökande omfattning finna finansieringsvägar direkt från hushållen. Detta kräver stor uppfinningsförmåga om det skall lyckas utan att man behöver sockra med allehanda förmåner, så att räntan pressas upp och lägger broms på en nödvändig industriell utbyggnad. Uppgiften blir inte mindre svår genom att detta sparande måste, i varje fall till sina huvuddelar, bli bundet ganska lång tid och ha en god kontinuitet i flödet. Vi reservanter i finansutskottet har föjt upp en del uppslag från våra motioner om hur man kan stimulera sparandet. Vi menar att dessa jämte andra tillkommande förslag måste prövas skyndsamt och att detta bör ske i en parlamentarisk kommitté. Det är som sagt bråttom, och det gäller att finna sparformer som har bredast möjliga acceptans. Skall vi få fram sådana bör alla intressenter vara med från början i arbetet; därför har vi föreslagit en parlamentarisk utredning. En fråga som denna utredning skall pröva är förslaget att höja det s.k. sparavdraget. Det har legat oförändrat på 800 kr. för ensamstående och 1 600 kr., för makar under ett antal år. Tiden är inne att ge det vanliga banksparandet en stimulanspuff. Säkert kan den totala sparkvoten därigenom höjas. Marginalskattereformen tar sikte på att göra det mer lönsamt att arbeta och spara och mindre lönsamt att låna och spekulera. Det ligger i linje med detta tänkande att motivera människor att före ett kapitalvaruköp ha en sparad insats och inte låna till köpet eller göra det på avbetalning. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationen i finansutskottets betänkande nr 31.

Herr talman! Under de sex år som vi hade borgerliga regeringar har sparandet i den svenska ekonomin utvecklats oförmånligt. Vid början av 1970-talet låg bruttosparandet på ungefär 24 96. I fjol hade det sjunkit till 16 20. Men det är brutto. Räknar vi ut nettosparandet blir bilden ännu mycket mera deprimerande. I mitten av 1970-talet hade vi ett nettosparande påca 15 96 av BNP. I dag har vi ett nettosparande på ungefär 5 90 av BNP. Vi sparari realiteten 25-30 miljarder netto. Det är vad vi sätter av för framtiden. Vi borde i stället sätta av ungefär 75-80 miljarder. Detta är resultatet av sex år av borgerlig politik. Rolf Rämgård sade att om vi får upp hushållssparandet behöver vi inte ha någon utlandsupplåning. Det är fullständigt fel. Hushållssparandet klarar aldrig den biffen — det måste ske med generella politiska medel. Vi kan redan nu se att socialdemokratins politik med den kraftiga devalveringen börjar vända utvecklingen. Vi har prognostiserat ett bytesbalansunderskott på 20-22 miljarder för i år. Sannolikt blir det betydligt lägre. Det minskar med kanske 10 miljarder kronor. Det beror på att man lagt om den generella ekonomiska politiken. Det är också den som gör att vi kan få upp det totala sparandet i samhället. Rolf Wirtén sade att vi behöver ha upp soliditeten i näringslivet och trodde att det kan ske genom olika skatterabatter till hushållssparandet. Han tar också totalt fel. Soliditeten kommer med all säkerhet att öka kraftigt, men det beror på att vinstuppgången i det svenska näringslivet kommer att bli mycket kraftig, och det i sin tur beror på ett avgörande sätt på den ekonomiska politik som socialdemokratin bedriver. När man nu hör borgerliga politiker oja sig över det låga sparandet kan man därför säga att de i och för sig har fog för sina klagomål. Samtidigt är det just den borgerliga politiken som i stor utsträckning skapat våra problem runt sparandet. Man har därför anledning att inta en mycket skeptisk hållning till alla de sparförslag som kommer från den borgerliga sidan. Jag skall inte gå vidare och ta upp frågan ur det större samhällsekonomiska perspektivet utan nöja mig med att behandla den något mer precisa frågan om hushållssparandet med anledning av centerns och folkpartiets motioner och den reservation som finns fogad till finansutskottets betänkande 31. Frågan om sparstimulanser är kontroversiell. Vi socialdemokrater har varit skeptiska till det skattesparande som de borgerliga införde 1978 och som sedan byggts ut. Det finns flera viktiga skäl till vår skepsis. Ett är att vi helt enkelt inte vet hur mycket nysparande som egentligen skett till följd av skattestimulanserna. Brutto kan det se bra ut, men netto är resultatet ett helt annat. Det är sannolikt i bästa fall bara en tredjedel av de pengar som står på kontona i fråga som utgör nysparande. Ett annat skäl för vår skepsis är att dessa skatterabatter kostar statskassan mycket stora belopp i uteblivna skatter. Vidare har detta sparande en fördelningsprofil som vi ställer oss tveksamma till: det är trots allt inte mer än kanske 20 96 av hushållen som är med, men alla skattebetalare får trots detta vara med om att betala fiolerna. Dessutom ligger en avgörande svaghet i skattesparandets konstruktion för det fall att det skulle fortsätta i det långa loppet — nu har vi för all del trappat av detta sparande. Det har att göra med vad jag skulle vilja kalla för 1985 års problem. Det året kommer folk att kunna lyfta medel från sitt skattesparande. Om då systemet skulle fortsätta som det nu är konstruerat, skulle deltagarna i skattesparandet kunna lyfta merparten av sina pengar, låta en mindre del stå kvar på sina konton och på det viset fortsätta att få skatterabatter för all framtid, utan att någonsin mer behöva prestera något nysparande. Då skulle verkligen staten ha iklätt sig rollen av Ebberöds bank. Det menar vi är en helt ohållbar situation. Att förändringar i vårt nuvarande system kommer att behövas är således ofrånkomligt. Men det är sant att vi socialdemokrater också anser att sparandet behöver stimuleras. Därför har regeringen tillsatt en kommitté, som enligt uppgift från finansdepartementet skall vara klar redan om ungefär en dryg månad, kanske i början av maj. Naturligtvis är det i dag för tidigt att säga något om vad den kommittén kan komma fram till, men enligt direktiven skall kommittén försöka konstruera sparformer som både hjälper till att lösa statens lånebehov och kan förse näringslivet med kapital. Om det skulle bli så att aktiesparandet även i framtiden skall stimuleras, bör det dock ske i former som gör att de eventuella skattefonderna blir mindre bankberoende än vad som är fallet i dag. Hugo Hegeland säger här att skattefondssparandet harlett till spridning av ägandet, och det kan vara sant i ett slags formell mening. Men en sak är fullständigt klar: det har i varje fall inte lett till någon spridning av inflytandet, och det är det som är det centrala. Mot den här bakgrunden är det naturligt att vi inte kan se något egentligt behov av den parlamentariska kommitté som föreslagits från borgerligt håll för bearbetning av sparproblemen. Därför har också majoriteten i finansutskottet avvisat de borgerliga kraven på en sådan kommitté. Jag har redan sagt att frågan om sparstimulanser är kontroversiell. Det framgår verkligen också av det andra inslaget i centerns partimotion, där man föreslår att sparande i bank, aktier, obligationer eller statspapper skall berättiga till en omedelbar skattereduktion med 50 26 av det sparade beloppet. Jag tycker, uppriktigt sagt, att detta är ett mycket egendomligt förslag, som snarast gör intryck av olycksfall i arbetet. För vad rör det sig om? Jo, säg att det rör sig om en miljonär — och sådana finns trots allt — som plötsligt skulle få för sig att köpa aktier för 1 milj.kr. Denne skulle enligt centerförslaget plötsligt få en skatterabatt uppgående till 500 000 kr. Det är verkligen, herr talman, så att man tar sig för pannan. De samhällsekonomiska konsekvenserna skulle bli fullständigt katastrofala. Vi har i dag beskattningsbara inkomster i vårt land i storleksordningen 400 miljarder kronor. Därtill kommer en privatägd förmögenhetsmassa om ungefär 1000 miljarder kronor. Säg att 10 26 av alla inkomster skulle omfattas av centerns sparförslag! Det vore liktydigt med att det offentliga skulle gå miste om skatteintäkter i storleksordningen 20 miljarder kronor. Var och en måste mot bakgrund av dagens statsfinansiella läge inse att detta är en minst sagt extravagant propå. Den borgerliga reservation som är fogad vid utskottsbetänkandet är litet ”slirigt” skriven, men det verkar faktiskt som om också folkpartiet och moderaterna skulle acceptera centerns propåer. Man undrar verkligen om herrar reservanter tänkt igenom implikationerna av centerns motion. Finansutskottets majoritet avvisar emellertid med emfas centerns förslag. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 31.
Herr talman! Bo Södersten försöker i enlighet med den vanliga strategin från socialdemokratisk sida göra gällande att allt dåligt kommer från den borgerliga regeringen under de år vi hade ansvaret för ekonomin och att allt nu har blivit till det bättre. Det är med förlov sagt, herr talman, naturligtvis en alldeles för enkel beskrivning av verkligheten. Jag tycker att i varje fall en professor i nationalekonomi borde låta bli sådana demagogiska grepp. För det är väl ändå så, Bo Södersten, om man ser mera allvarligt på den här mycket viktiga frågan, att sparandet i riskkapital var mycket dåligt när vi startade vårt regeringsarbete. Jag tror att det är svårt att komma ifrån att det var en faktor som hämmade näringslivets investeringar att man inte hade en fungerande kapitalmarknad. Det har skett något väsentligt på den punkten, och jag hoppas att Bo Södersten är beredd att erkänna det. När det i dag finns dubbelt så många ägare av aktier i börsnoterade bolag som 1978 — 1,3 miljoner, dvs. 17 96 av befolkningen, är nu ägare av börsaktier — då har det naturligtvis skett en väsentlig förändring. Sparkvoten, som både Rolf Rämgård och jag har redovisat siffror för, låg på 5,9 20 år 1980 mot i stort sett 3-4 20 under 1970-talet. Att sparkvoten är alltför låg i dag är jag helt överens med Bo Södersten om, och det sade jag också i mitt tidigare inlägg. Det är därför det är så viktigt att nu finna nya former att stimulera sparandet och då i huvudsak mot de mål som jag nämnde, att få fram investeringskapital för att öka produktionskapacitet och konkurrenskraft i näringslivet och att finansiera vårt stora budgetunderskott. När man hör Bo Södersten tala om den fantastiska devalveringen i oktober 1982, låter det som att då skedde det som förändrade hela vår ekonomiska situation. Det är ju inte så, Bo Södersten. Att ni eventuellt kan inregistrera en förbättring av handelsoch bytesbalansen under 1983 i förhållande till tidigare beräkningar har ju sin förklaring i att man i vår omvärld har fått ner inflationstakten på ett sätt som tyvärr inte den socialdemokratiska regeringen i Sverige klarar av. Tvärtom har vi nu kommit upp i tvåsiffriga tal efter att ha varit nere på 7 å 8 I. Den andra faktorn är naturligtvis också viktig att peka på, nämligen att oljepriserna har sjunkit på ett närmast dramatiskt sätt, medan vi tidigare hade en lika dramatisk uppgång. Det här är faktorer som naturligtvis är realiteter. Att försöka göra gällande att svårigheterna beror på den politik de borgerliga regeringarna fört är fåfängt, Bo Södersten. Det är ekonomiska realiteter som gör skillnaden på de punkter som jag har pekat på. Jag hoppas ändå, herr talman, att vi skall vara överens om att sparandet är av fundamental betydelse för fortsättningen av 1980-talet och att det därför är viktigt att vi samlar nationen i sådana sparformer att man får en bred accept, som jag sade förut. Man bör arbeta på bred parlamentarisk bas och ha med intressenter som arbetsmarknadens parter och andra som har anledning att grubbla över de här frågorna. Då kan vi få en förbättring av sparkvoten på nytt.

Herr talman! Som Rolf Wirtén påpekade, vill Bo Södersten göra gällande att allt som hände under den borgerliga regeringstiden berodde på den borgerliga regeringen. Men Bo Södersten behöver ju ingen undervisning om att samtidigheten av händelser ingenting säger om några kausala samband. Det är långt till att bevisa att allt elände som enligt Bo Söderstens uppfattning råkade uppstå under den tiden var beroende på den borgerliga regeringens agerande. Jag kan väl citera vad Arne Gadd och Bo Södersten skrev i en motion år 1979/80, nr 1062: De talade där om att de ”senaste årens lågkonjunkturer har framtvingat mycket stora budgetunderskott” och fortsatte: ”Följden blev att utgiftssidan växte under det att inkomstsidan stagnerade.

Det tråkiga är då att man ändå måste göra någonting för att komma till rätta med de strukturella förändringarna och bl.a. den radikala minskningen av sparandet. Det nya som har skett på den punkten är skattefondssparandet och skattesparandet, som har lett till denna ovanliga spridning och som verkligen gör det motiverat att tala om en folkrörelse. Det är riktigt som Bo Södersten säger att inflytandet för alla små aktieägare inte har ökat i samma utsträckning som ägandet, men man får börja med ägandet, så kommer väl så småningom även inflytandet att öka. Det primära för alla småsparare är i regel ägandet, och inflytandet blir, oavsett vilken regim det är och vilket företag man har placerat sina pengar i, ändå ringa. Bo Södersten trodde inte att vi hade tänkt till riktigt, eftersom vi enades om en gemensam reservation med anledning av centerns förslag om en skattereduktion på 50 96 av sparat belopp som man låter stå inne under minst fem år. Men vi har visst tänkt, vi är ingalunda ansvarslösa när vi skriver under en motion. Och förslaget får inte alls så katastrofala verkningar som Bo Södersten får det till. Han exemplifierade det med en miljonär som sparar 500 000 kr., men det finns ju bara ca 10 000 miljonärer i landet, så varför inte ta över huvud taget alla som sparar? Innehållet i förslaget är bara att man får en reduktion av skatten på 50 960 av sparbeloppet, om man sparar det i minst fem år. Den dag man tar ut besparingarna igen beskattas de. Det är bara fråga om ett uppskov i beskattningen. I realiteten verkar det så, att man får en dubbelt så hög ränta på det belopp som man sparar i och med att man slipper betala 50 20 i skatt. Hela det belopp man är ägare till får man betala förmögenhetsskatt för, trots att det ingår en skatteskuld till staten, om det ligger över 400 000 kr. I realiteten är det alltså fråga om en fördubblad ränta. För att något kompensera alla dem som sparar i monetära former är detta faktiskt ett relativt blygsamt förslag, och därför har vi tillstyrkt det.

Med ett ökat kapitalinflöde inom landet blir det naturligtvis lättare att finansiera statsskulden, eftersom man åtminstone i viss omfattning slipper gå till utlandet för att ta upp lån. Där blir det ju både högre ränta och dyrare lån på sikt. Vi vet hur svårt det börjar bli för riksgäldskontoret genom att man får lov att ta upp kortare lån, vilket i sin tur innebär ökade kostnader och högre ränta. Kan vi hålla upplåningen inom landet, har vi betydligt större förutsättningar att klara balansen. Det är mot den bakgrunden man får se det här förslaget om att stimulera ett sparande mera radikalt än vi har gjort tidigare. Det behövs, och vi får samtidigt igen det i form av minskad räntebelastning vid upplåningen, totalt sett. Det är liksom vitsen med det här förslaget. Vi är inte låsta vid någon procentsats, utan vi tycker att det är viktigt att man tar fram förslag och ser över frågan i den parlamentariska grupp som har föreslagits för att därigenom få en bred politisk förankring för ett långsiktigt sparande. Också regeringens spargrupp säger ju att det är det långsiktiga sparandet som är det väsentliga. Har man inte ett sådant här politiskt förankrat underlag, så får man en ryckighet i sparförslagen, och de rivs upp efter bara en mandatperiod. Detta kan inte vara lyckligt för ett land med ett så stort behov av sparande som det svenska samhället har.

Herr talman! Rolf Wirtén säger att jag använder demagogiska grepp. Allt jag har gjort är att beskriva utvecklingen under de sex borgerliga åren — en oerhört negativ utveckling för den svenska ekonomin. Sparandet har sjunkit ner till futtiga 5 26, och samtidigt har vi dessa oerhört stora budgetunderskott och denna enorma utlandsupplåning om 100 miljarder kronor. Detta är fakta, det kan ingen bestrida. Det är detta som är Nr 105 de stora problemen. Onsdagen den Sedan kan ni ju peka på uppgången på börsen och säga att man kanske har 23 mars 1983 styrt över vissa medel dit. O.K., men det har skett till priset av mycket kraftiga skattesubventioner och till priset av ett system som är fullständigt ohållbart i det långa loppet. Jag talade tidigare om 1985 års problem — då ringer klockan, då är det helt omöjligt att fortsätta med detta system. Ni säger att ett visst antal människor har deltagit i detta fondsparande. Ja, men det har ju inte gett ett enda dugg av ökat inflytande. En sak är fullständigt säker: skulle man fortsätta med en sådan här typ av arrangemang, måste man i varje fall se till att fonderna inte blir så totalt bankberoende som de är i dag. Hugo Hegeland försöker få det till att jag har sagt att våra problem kommer att bestå under många år framåt. Det är sannolikt riktigt. Men det var ni som drog på oss problemen, det var ni som lämnade efter er ett arv som bestod i ett budgetunderskott på 82 miljarder kronor år 1982, räknat på kalenderårsbasis. Det är detta som har gjort att vi nu sitter fast i räntefällan. Vi har 56 miljarder kronor i räntor i år. Om dessa budgetunderskott består, vet vi att räntebördan ökar med 10-12 miljarder om året. Sådant är arvet efter er. Det är klart att det tar tid och är svårt att komma till rätta med detta helt! Rolf Wirtén nämnde den ”fantastiska devalveringen”. Ja, det verkar faktiskt som om devalveringen har varit mycket framgångsrik och på ett avgörande sätt kommer att vända den ekonomiska utvecklingen uppåt och klart förbättra vår bytesbalans. Rolf Rämgård försöker försvara centerns propåer om den 50-procentiga skattereduktionen. Han tror att den skulle lösa våra underskottsproblem. Men det är exakt tvärtom. För skulle det vara så att ert system verkligen vore framgångsrikt — säg att vi skulle spara 10 96 av de totala inkomsterna på de nya kontona —, vad skulle det innebära? Jo, det skulle innebära att statens budgetunderskott ökade med inte mindre än 20 miljarder kronor. Era propåer är fullständigt orealistiska. Jag har svårt att tro att några av era ”närstående”, någorlunda kompetenta moderatekonomer någonsin skulle kunna gå på ett så här egendomligt förslag.

Herr talman! Bo Södersten och jag hade före middagspausen ett meningsutbyte om orsakerna till de ekonomiska svårigheter som världens industriländer och då i första hand Sverige har mött under de senaste åren. Jag noterade då att Bo Södersten tycks mena att det egentligen fanns bara en orsak — det var de borgerliga regeringarna som hade ställt till det i Sverige. Jag hävdade då, herr talman, att detta ifrån Bo Söderstens sida är ett generande enkelt svar — och jag vidhåller att det är så. Då skulle ju, enligt Bo Söderstens filosofi, från mitten av 1970-talet och fram till hösten förra året alla världens industriländer ha drabbats av eländiga regeringar. Det må gälla socialdemokratiska regeringar som i Danmark, Västtyskland och Frankrike. Det må gälla borgerligt styrda länder som England, USA och Italien. Och det må gälla kommunistiskt styrda länder som Polen, Rumänien och Ungern. Växande obalans i ekonomin, sjunkande industriproduktion och förfärande arbetslöshet skulle alltså dessa länder liksom Sverige ha att söka i de sittande regeringarnas svaghet eller oförmåga att hantera problemen. Var och en som hör detta måste inse att socialdemokraternas förenklade debatt om Sveriges ekonomiska svårigheter är helt omöjlig. Och jag tycker att Bo Södersten borde vara tillräckligt hederlig för att försöka redovisa att det inte är så enkelt som han före middagspausen sade att det var. Faktum är ju att alla världens industriländer har drabbats av den svåraste konjunktursvackan efter andra världskriget — för att inte ta till 1930-talet. Och vi har strukturproblem speciellt inom svenskt näringsliv, Bo Södersten. Skulle man då, när vi möter en rad problem, bara hävda, som Bo Södersten försöker göra, att allt beror på att vi hade borgerliga regeringar? Efter valet 1982 kom tydligen himmelriket till Sverige. Då gjorde man den 8 oktober en devalvering som skall rädda situationen och vara den spik som all välfärd i fortsättningen kommer att hängas upp på. Med förlov sagt, kammarkamrater, är också detta resonemang som Bo Södersten försöker föra alltför enkelt. Det är orimligt att tro att det förhåller sig på detta sätt. Visst har vi, som jag nämnde i en replik tidigare, nedåtgående oljepriser och en begynnande förbättring av konjunkturerna i varje fall i några länder. Men kom ihåg att den devalvering som Sverige genomförde hösten 1982 inte var den första devalveringen. Vi gjorde en samlad, kraftfull ekonomisk åtgärdsinsats för svensk ekonomi också i september 1981, Bo Södersten. Och vi gjorde devalveringar tidigare än så. Det är detta tillsammans som gör att vi nu börjar få ett konkurrensläge i svensk industri som gör att företagare inom flera branscher och sektorer andas morgonluft och kan känna att de nu återigen kan få exportorder. Detta tror jag är en mycket mer ärlig beskrivning av situationen, Bo Södersten. Kan vi inte sluta med denna pajkastning, sluta tro att den ena sidan är förträfflig och att den andra inte kan klara problemen? Det förhåller sig inte så, Bo Södersten. Det finns en internationell ekonomi, som påverkar den svenska ekonomin lika väl som andra utlandsberoende länders. Herr talman! Jag skall återvända till några punkter i den konkreta fråga som vi har att diskutera, nämligen sparandet. Då finns det anledning att fundera över hur det skall bli 1983. Nu har vi ju en socialdemokratisk regering, så då måste det väl bli en alldeles fantastisk utveckling av sparandet det året. Bo Södersten hävdar ju att sparandet var så dåligt 1982. Jag har sagt att det inte var bra, men jag har också sagt att vi 1980 hade en betydligt högre sparkvot än vad vi hade under 1970-talet, om vi jämför med snittalet under dessa år. Jag skulle gärna vilja fråga: Kommer det nu under 1983 att ske en så kraftig ökning av sparandet som Bo Södersten talade om när han försökte göra en beskrivning av alla de förbättringar som vi skall få uppleva i och med att det har blivit en socialdemokratisk regering? Mitt tips är att det på grund av den kraftigaste reallönesänkning som Sverige har upplevt kommer att bli ännu svårare för hushållen att spara och att det tvärtom kommer att bli en kanske 20 eller 30-procentig försämring av sparkvoten. Till sist vill jag bara påpeka att våra skattesparfonder av olika slag har lyckats. Vi har tidigare nämnt vilka tal som har dragits in i nysparandet. Men Bo Södersten säger att detta inte påverkar soliditeten i företagen. Det är klart att en mycket större nyemission i ett företag leder till en bättre soliditet, ett mycket större eget kapital som bas för den fortsatta verksamheten.
Herr talman! Talman Ingemund Bengtsson efterlyste för ett par dagar sedan en livligare debatt här i kammaren. När det plötsligt var litet liv här blev vi, till vår stora häpnad, avbrutna tio minuter i sex, trots att vi då hade tänkt oss ganska korta inlägg. Jag vet inte om detta berodde på att talmannen ansåg att det var för litet substans i inläggen och att vi borde använda den en och en halv timme långa pausen till att läsa på. Jag har i alla fall inte gjort det, utan jag har läst dagens tidningar. När jag före middagspausen begärde ordet för en replik till Bo Södersten var anledningen att han kom tillbaka till det älskade ämnet budgetunderskott och hävdade att underskottet år 1976 var nästan obefintligt medan det när den senaste borgerliga regeringen 1982 lämnade regeringsmakten var uppe i 76 miljarder. Det är alldeles riktigt, men till detta brukar vi, som Bo Södersten mycket väl vet, tillägga att socialdemokraterna trots detta varje budgetår krävde mer utgifter än vad de borgerliga regeringarna lade fram förslag om. Rimligtvis borde då underskottet ha ökat ännu mer om ni hade fått bestämma. Jag vill bara upplysningsvis nämna att budgetunderskottet när Gösta Bohman lämnade ekonomiministerposten uppgick till ca 41 miljarder. Jag kom att tänka på detta eftersom den utgiftsökning som vi nu kan konstatera i den socialdemokratiska budgeten för 1983/84 rör sig om ca 43 miljarder. Vad det kommer att leda till i budgetunderskottsökning får vi se när det budgetåret är slut. Jag instämmer gärna i Rolf Wirténs uttalande att det är mycket dystert att Bo Södersten hänger sig åt en sådan demagogisk framställning. Det är alldeles riktigt att man får det intrycket att nu, när socialdemokraterna har fått makten, har himmelriket kommit till Sverige. Uppenbarligen sitter Bo Södersten inne med himmelrikets nycklar. Men rollen som Sankte Per klär ingalunda Bo Södersten, utan han gör rollen som nationalekonom mycket bättre. Bo Södersten vet mycket väl att man inte kan driva så ensidiga resonemang som han här gör. Bo Södersten vet också att det inte finns några möjligheter i världen att gå ini en penetrerande diskussion. Dessutom var det möjligheterna att öka det personliga sparandet som vi diskuterade. Riksgäldsdirektören säger mycket riktigt att vi måste öka hushållssparandet med 10-15 miljarder under detta kalenderår. Och hur skall vi göra det? Jo, naturligtvis genom att uppmuntra och locka fram det och få en så bred uppslutning som möjligt. Men vi är rädda för att de åtgärder som socialdemokraterna planerar i stället är att försöka tvinga fram ett sparande. Det går dock inte att tvinga fram ett nettosparande, men väl kanske ett bruttosparande. Nettosparande kan man bara få fram genom en positiv inställning och genom att locka spararna med att de skall få någon belöning för att de avstår från att konsumera.
Herr talman! Bo Södersten har en viss teknik i debatten. I sitt anförande gav han och i sin första replikomgång återkom han till den historiska beskrivningen av hur bl.a. hushållens sparande har uppstått. Vi kan träta om det aldrig så lång tid, men faktum kvarstår att vi f. n. har en sparkvot på 1,1 96, vilket i historiska perspektiv är mycket lågt — sparandet har aldrig varit så lågt. Sett från den utgångspunkten gäller det att ta sig an detta problem och verkligen försöka få fram ett sparande i det svenska samhället som vi klarar i den ekonomiska situation vi befinner oss i och som vi klarar med förutsättningen att behålla den standard vi har vant oss vid. Det är en fundamental förutsättning inför 1980-talet. Sedan kan vi träta om allt som har varit och om hur detta har uppkommit. I det korta perspektivet är naturligtvis denna låga sparkvot en följd av den senaste kraftiga devalveringen och momshöjningen, därför att folk har köpt kapitalvaror osv. Men det är egentligen ointressant, för nu gäller det att gripa sig an sparandet. Ni socialdemokrater i finansutskottet har haft en vana att vilja räcka ut händerna. Varför inte räcka ut dessa händer nu, till ett så viktigt grepp som när det gäller att spara, så att vi kommer fram till en gemensam lösning för hushållssparandet, både för de enskilda människorna och för de större kollektiven. Det är en viktig fråga som vi står inför. Därför har vi föreslagit att man tillsätter en parlamentarisk kommitté som tar sig an detta problem, så att vi får ett långsiktigt sparande, inte bara över en mandatperiod. Det håller inte inför 1980-talet. Vi tycker att det förslag som vi har fört fram i centermotionen och som reservationen bygger på, dvs. att radikalt försöka stimulera sparandet i det svenska samhället, är en viktig del som vi måste gripa oss an. En fråga till Bo Södersten är då: Kommer den kommitté i finansdepartementet som sysslar med förslagen om ett sparande att införa ett tvångssparande? Tvångssparande är ju en tanke som har dykt upp i debatten, och den måste komma någonstans ifrån. Ett kollektivt tvångssparande skulle vara detsamma som att höja skattetrycket, även om man kallar det för något annat. Men skattetrycket bör inte öka — det har vi varit överens om i den debatt som vi har fört tidigare — eftersom det redan är för högt. Vad som behövs i första hand är ett sätt att gynna småspararna, helt enkelt därför att de flesta hushåll är småsparare. Om ett stort antal av dessa ökar sitt sparande får det stor betydelse för landet. Närmast till hands är att höja det s.k. sparavdraget. Där behöver man inte laborera med några räntehöjningar, som dessutom mest skulle gynna dem som sparar stora belopp, vilket Bo Södersten tidigare sade var centerns förslag. Men det gynnar småspararna att få ett reellt sparande genom en radikal förändring i stimulansen. Riksgäldskontoret står inför en gigantisk uppgift de närmaste åren. Det gäller att öka upplåningen från hushållen med tiotals miljarder kronor. Därför är det viktigt att den nya sparutredningen kommer med konstruktiva förslag. Vi menar att denna utredning bör ha en parlamentarisk förankring, så att vi kan få en politisk enighet om detta.

Herr talman! Rolf Wirtén vill inte gärna tala om det förflutna, och han beskyller mig för att vara demagog. Låt oss då se på några enkla grundläggande fakta. Låt oss ta det stora aggregatet bruttonationalproduk ten och se hur den utvecklats här hemma under den borgerliga tiden och hur den har utvecklats utomlands. Hos oss ökade bruttonationalprodukten under sex år med 4 90 — mindre än vad den gjorde på ett år under 1960-talet. Utvecklingen i OECD-länderna var betydligt bättre. Där steg bruttonationalprodukten med i genomsnitt 2,5-3 20, dvs. under samma period med ungefär 18-20 20. Hade vi haft samma utveckling i Sverige som i genomsnitt i industriländerna, hade vi i fjol haft 60 miljarder kronor mer att röra oss med här hemma än vad vi i själva verket har haft. Det är klart att det hade gett oss förutsättningar att lösa våra problem på ett helt annat sätt än vad vi nu har. Rolf Wirtén försöker påstå att industriproduktionen föll utomlands på samma sätt som den föll här hemma. Det är återigen fel. Genomsnittligt i OECD-länderna steg industriproduktionen med 30 26 under dessa sex år, under det att den legat ungefär konstant här hemma. Det är det som gör att vi befinner oss i ett så dåligt läge. Jag har naturligtvis ingalunda påstått att vi genom höstens devalvering har kommit över i något himmelrike, men jag har sagt att många tecken tyder på att vi är på rätt väg, att vi äntligen börjar att få Sverige på rätt köl igen. Det är möjligt att sparkvoten inte går upp i år. Men det är i så fall ganska enkelt att förklara. Vi vet att vi har fallande reallöner, och med fallande reallöner kan vi inte vänta oss en kraftigt stigande sparkvot. Men sparkvoten är inte det enda här i världen. Under vårt restaureringsarbete måste vi under en övergående period tyvärr acceptera en ganska dålig reallöneutveckling. Vad jag däremot påstod var att soliditeten ute i företagen kommer att öka, därför att deras vinster går upp kraftigt. Vi vet att man ute i näringslivet får en vinstökning som konjunkturinstitutet tidigare i höstas beräknade till i storleksordningen drygt 10 miljarder kronor. Den kommer sannolikt att bli ännu högre. Det kommer naturligtvis att leda till att företagssparandet blir bättre. ö Hugo Hegeland säger att budgetunderskottet är ett problem men att underskottet snarast var socialdemokratins fel. Det där är väl ändå något ytterst märkligt. Det kan väl inte vara oppositionens fel, om regeringen misslyckas med sin politik? En enda sak hoppas jag verkligen: att den socialdemokratiska regeringen aldrig någonsin skall förfalla till att säga att om det går mindre bra, så är det oppositionens fel. Sådant tal borde vi väl ändå slippa att höra! Sedan säger Rolf Rämgård att sparkvoten är för låg. Ja, det är sant. Jag talade ju om att den sjönk, men det är i allt väsentligt återigen en följd av utvecklingen under de senaste sex åren. Det är klart att vi måste få upp sparkvoten. Vi är delvis på rätt väg, men det kommer att ta tid. Jag har både i mitt inledningsanförande och i en replik sagt att centerns sparförslag är fullständigt ogenomtänkt. Skulle ni verkligen lyckas att se till att 10 70 av inkomsterna sparades, vad skulle då er skattereduktion kosta? Jo, den skulle innebära en fullständig dränering på kort sikt av statsinkomsterna, därför att den skulle kosta staten 20 miljarder och starkt försämra det budgetunderskott vi redan har. Förslaget är verkligen totalt ogenomtänkt. Vi har talat en del om allmän ekonomisk politik, men i reservationen föreligger två konkreta förslag. Det första förslaget är ett krav på en parlamentarisk kommission. Vi avvisar det förslaget, därför att vi menar att det inte fyller något vettigt ändamål. Vi har redan en kommission, som inom en dryg månad kommer att lägga fram ett förslag. Men om ni nu har så många bra idéer på lager, vad använde ni då egentligen de sex regeringsåren till? Det är klart att det kan vara skönt att ha hamnat i opposition, men tankeverksamheten kan väl inte ha stått helt stilla i sex år och plötsligt ha börjat gå upp i högvarv efter september månad? Till slut. Ert konkreta förslag om en 50-procentig skattereduktion för sparande är fullständigt orealistiskt. Om er åtgärd lyckades, skulle det om något helt förstöra möjligheterna och dränera statens utgifter och skulle på 3-4 års sikt leda till att budgetunderskottet blev mycket större än nu. Ett bättre förslag får ni nog komma med så småningom.
Herr talman! Tyvärr hör Bo Södersten väldigt dåligt upp, eftersom jag aldrig har sagt att det var socialdemokraternas fel att budgetunderskottet steg under de borgerliga regeringarna. Jag har inte försökt bortförklara budgetunderskottet. Jag sade att socialdemokraterna, år efter år när detta budgetunderskott steg, yrkade på större utgifter än de borgerliga regeringarna gjorde. Om vi hade haft en högre tillväxt sedan 1976, hade vi givetvis i dag haft 60 miljarder kronor mer att spendera. Men varken Bo Södersten eller någon annan kan visa att så varit fallet, om vi i stället haft en socialdemokratisk regering. Det är fullständigt meningslöst att tala om hur mycket vi har förlorat jämfört med om vi hade haft en 3—4-procentig stegringstakt. För Bo Södersten kan jag nämna att den svenska nationalproduktens ökningstakt redan sedan 1965 låg lägre än OECD-genomsnittet. I och för sig är det alltså ingen nyhet att vi låg under genomsnittet även åren 1976-1981. Änen gång visar Bo Södersten prov på att han inte vill diskutera i sak. Han undrar om tankeverksamheten stod stilla inom de borgerliga regeringarna i sex år, medan vi nu har hittat på så många förslag. Här får vi också höra att socialdemokraterna tydligen har ännu flera förslag när det gäller att främja sparandet. Det finns ingenting annat att göra än att avvakta dessa utmärkta förslag, som kommer att främja ett ökat hushållssparande, vilket vi alla vill se. Jag ser med stor spänning fram emot att dessa förslag till ökat hushållssparande presenteras av den socialdemokratiska regeringen.
Herr talman! Bo Södersten överdriver farhågorna beträffande det förslag som centern har framlagt i sin partimotion om en 50-procentig skattereduktion. I och för sig är denna 50-procentiga skattereduktion inget heligt tal. Vad vi har fört fram är att det måste finnas en radikal stimulans för sparandet, så att man får ett realt sparande. Det är ju detta som har saknats. Vi menar att en kommitté skulle ta sig an denna fråga och försöka få fram de reella förutsättningarna för sparstimulanser. Även Sparbanksföreningen har fört fram liknande förslag. Inte heller de är orealistiska. Sparbanksföreningen har sett hur småsparandet har minskat i detta land. Bo Södersten för en ensidig debatt om tekniken för skattereduktionen. Man måste se den i förhållande till vår upplåning utomlands, som jag var inne på tidigare. Kan vi genom att vi får mer kapital inom landet minska statens upplåning utomlands i förhållande till den inhemska upplåningen, sparar vi ju räntor för det svenska samhället som inte är oväsentliga. I det avseendet får man lov att tänka sig för, när man diskuterar sparandet i dess helhet. Man kan inte ensidigt se bara till skattereduktionen, vilket Bo Södersten vill göra gällande. Man måste se till att man får ett ökat kapitaltillflöde i det svenska sparandet, vilket möjliggör en större upplåning inom landet. Det är tekniken för detta sparande.
Herr talman! Hugo Hegeland försöker påstå att Sverige skulle ha haft ett större budgetunderskott med en socialdemokratisk politik. Det är en ren och skir mytbild. Budgetunderskotten är en funktion av den totala ekonomiska politiken. Ni kan vara övertygade om att vi socialdemokrater inte skulle ha fört den typ av politik som den borgerliga regeringen förde och som har lett till landets jättestora budgetunderskott. Jag tror också att vi alla kommer att få uppleva att den socialdemokratiska regeringens nya ekonomiska politik leder till att den ekonomiska utvecklingen i landet under de kommande åren blir betydligt bättre än den vi haft under de sex borgerliga åren. Rolf Rämgård påstår att jag ser ensidigt på sparreduktionen. Men allt jag har gjort är att analysera huvudpunkten i förslaget, och förslaget är alldeles ogenomtänkt. Analyserar man ett ogenomtänkt förslag, då finner man också oftast att resultatet blir hårresande. Rolf Rämgård tog också upp vad jag vill kalla för småsaker och menade att ett något större sparande skulle kunna leda till att den totala räntenivån sjönk. Den effekten, om den ens kom fram, vilket knappast är troligt, skulle vara fullständigt försumbar i förhållande till kostnaderna för de ursprungliga skattereduktionerna.

Herr talman! Vi har från folkpartiet i motion 1099 upprepat vårt krav: Ge lagstadgat skydd till våra fyra orörda huvudälvar! Det finns en del grundläggande fakta som inte kan upprepas nog ofta: En utbyggd älv kan aldrig återställas. Vattenkraftsutbyggnaden skadar såväl natur som växtoch djurliv. Vattenkraftsutbyggnaden skadar fisket. Vattenkraftsutbyggnaden skadar rennäringen. Vattenkraftsutbyggnaden skadar kulturminnesvården. Låt oss sedan ett ögonblick, med dessa fakta i minnet, dröja vid just våra fyra outbyggda huvudälvar. Gemensamt för alla de fyra orörda huvudälvarna i Norrland är att det finns förhållandevis få sjöar längs deras sträckning. Därför blir extra stora ytor överdämda vid en kraftutbyggnad. Jag vill nämna följande som exempel: Kalix älv är i dag en 40 mil fritt strömmande älv.

Herr talman! Folkpartiets uppfattning är entydig. Älvutbyggnadsepoken är slut. De enda utbyggnader som får medges är ombyggnader och effektiviseringar i redan utbyggda älvar och ett fåtal nya projekt som kan accepteras från naturvårdssynpunkt. Det är i det sammanhanget man också skall se vårt yrkande att riksdagen skall uttala att 66 TWh är det slutliga riktvärdet för den svenska vattenkraftproduktionen.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

Herr talman! Såsom vi anför i motiven till vår motion — vpk-motionen 1110 — kan man på sikt åstadkomma ett årligt eltillskott på 66 TWh. Det kan uppnås utan att de fyra huvudälvarna exploateras. Nu har det som bekant lagts fram förslag om projektering för olika grader av utbyggnad av Kalix älv. Våren 1982 lade ansvariga socialdemokrater fram en utvecklingsplan för Norrbotten. I den utvecklingsplanen finns just de här utbyggnadsprojekten med.

Det är, herr talman, mot den bakgrunden som vi från vpk menar att riksdagen klart och tydligt borde deklarera sin avsikt att inte tillåta en utbyggnad av de fyra huvudälvarna. Det skulle riksdagen kunna göra genom att biträda den reservation vi har på den punkten. I ett av motionsförslagen har vi återigen tagit upp frågan om en utredning av bevarandevärdena i de större vattendragen i södra Sverige. Det kravet har, när vi tidigare tagit upp det, inte mött någon saklig invändning. Det borde enligt min mening närmast vara genant för utskottet att nu återkomma med ett avslag som avser den här motionen — fortfarande utan att man har anfört några egentliga sakskäl. Det borde ligga mycket nära till hands att nu 127 instämma i det här kravet och ge den utredning som finns — vattenkraftberedningen — i uppdrag att utreda frågan om bevarandevärden. Det har tidigare bedömts som värdefullt att göra en sådan här utredning. I civilutskottets betänkande 1981/82:33 sades klart ut att man bedömer det som värdefullt att få en sådan utredning till stånd. Det skulle inte heller kräva några större resurser, och det skulle såvitt jag förstår t.o.m. kunna göras mycket lätt i anslutning till det arbete som pågår i vattenkraftberedningen. Frågan om utredningsbehovet har dock hänskjutits till regeringen. Men regeringens hittillsvarande passivitet i frågan borde leda till att man nu gör ett tillkännagivande och påkallar en sådan utredning som vi föreslagit. Utskottsbetänkandet visar att majoriteten i utskottet haft uppenbara svårigheter att i de här frågorna formulera en principståndpunkt som logiskt hänger ihop. Först har man i avsnittet 3.6.1 gjort den allmänna deklarationen att riksdagen inte bör ändra på riktlinjerna förrän vattenkraftsberedningen är klar och riksdagen får ta ställning till ett eventuellt förslag till en plan för vattenkraftsutbyggnaden. Den inställningen är begriplig när det gäller ändringar som tillåter utbyggnad i nu undantagna delar. Det går ju inte att backa tillbaka och undanröja skador av en gjord utbyggnad. Mot den här bakgrunden har reservation nr 8 — låt mig kalla den motiveringsreservationen — kommit till. Är det någon reservation som skulle kunna få stöd av många oavsett inställning i grundfrågorna så är det den — det som utskottet i det här sammanhanget anför är helt ologiskt. Att den här frågan inte är oväsentlig blir mycket klart belyst när utskottet sedan i avsnitt 3.6.2 går över till att behandla Strängsforsen. Björn Samuelson kommer att närmare uppehålla sig vid frågan om att stoppa en utbyggnad av Strängsforsen och det s.k. Kymmenprojektet, dvs. att försöka åstadkomma att planerna på Kymmens kraftverk inte påbörjas och fullföljs. Men här har utskottet tydligen insett att attityden är rätt bräckligt underbyggd. Man konstaterar att regeringen av tekniska utredningsskäl inte skall fatta beslut om den inneliggande ansökan beträffande Strängsforsen förrän tidigast hösten 1983 och att beredningens arbete då bör vara slutfört. Herr talman! Även om man tror på majoriteten och antar att den har förankrat sin uppfattning hos regeringen löser detta inte problemet fram till den dag som är viktig, dvs. den dag då riksdagen — låt vara som ett led i en plan — undantar Strängsforsen från utbyggnad. Fram till den dagen ligger enligt majoriteten beslutet om Strängsforsen i regeringens händer. Har den nu en gång sagt att den skall vänta på remissynpunkter på en något ändrad ansökan, så måste det ju å ena sidan innebära att man inte bestämt sig för att vägra utbyggnad. Man kan å andra sidan knappast tänka sig att regeringen skulle genomföra den här remissomgången endast för att få tiden att gå och sålunda ge sken av en handläggning som i praktiken inte sker. Mot den här bakgrunden bör det också vara förståeligt att vi i reservation 9 måste gå på linjen att det är riksdagen som skall undanta Strängsforsen nu och inte lämna frågan öppen för ett regeringens senare beslut med visst innehåll. Låt mig, herr talman, säga att jag visserligen tror på Magnus Perssons och andra socialdemokraters ärliga uppsåt när de säger att Strängsforsen inte skall byggas ut, men jag litar inte på att det blir så förrän vi har ett klart nej från riksdagen. Det är ju inte heller lätt för regeringen att säga att den inte skall tillåta en utbyggnad. Tänker regeringen säga nej, kan den göra det nu. Skjuter man upp frågan och säger att avslaget kommer senare, skulle det uppfattas som att man drog i gång det avsedda remissförfarandet, fastän man i sak har bestämt sig utan remissbehandling. Jag menar alltså att socialdemokraternas resonemang inte går ihop. Det är i allra högsta grad ologiskt och skulle kunna leda till en befogad kritik för att regeringen tillgriper en låtsasadministration, något som knappast är till gagn för regeringen. En annan sak är att det kan vara politiskt svårt att förklara en utbyggnad tillåtlig i ett läge där statsministern har gjort så klara uttalanden som han gjort före valet, men det ger inte en sådan säkerhet som kan skapas endast genom ett bifall till reservationen 9. Herr talman! Riktlinjerna för vattenkraftens utbyggnad har varit föremål för många diskussioner här i kammaren, senast i höstas, och jag skall därför inte nu ta upp mer av kammarledamöternas tid genom att upprepa de krav och argument som vi har i det här sammanhanget. Jag nöjer mig nu med att yrka bifall till vpk-reservationerna vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag kan instämma i det sista som Tore Claeson sade, dvs. att vi nyligen har diskuterat vattenkraftsfrågorna och att det därför inte finns anledning till någon ny stor och mer ingående diskussion. Det som vi har behandlat i betänkandet skulle kunna delas in i fyra sorters yrkanden. Den första sorten, som fått sitt utflöde i reservationerna 1, 2, 3,4 och 8, innebär egentligen att man vill att riksdagen skall bekräfta beslut som redan tidigare har fattats. Vi har inte funnit någon som helst anledning att göra det, utan konstaterar bara att vi står för det som redan har beslutats i form av riktlinjer och lagstiftning. Det andra slaget av yrkanden syftar till att vi skulle skapa ett nytt Sölvbackaproblem genom att försöka återköpa de rättigheter som regeringen har givit kraftverksföretagen i Kymmen i Värmland. Också den frågan har varit uppe till behandling i riksdagen många gånger, och riksdagsmajoritetens ställningstagande har varit att detta är ett regeringsärende. Man har alltså inte velat ändra gränsdragningen för vilka ärenden som regeringen har rätt att pröva i samband med vattenkraftsutbyggnad. Vi har nu med en ganska ordentlig majoritet kunnat slå fast att det inte skall kunna göras några förändringar i fallet Kymmen, och det tycker jag är en tillnyktring. Vi har fattat ett Sölvbackabeslut här i kammaren, och jag tror att både de socialdemokrater och de moderater som medverkade i detta inser att det räcker med ett sådant beslut. Vi har därför en tillfredsställande majoritet för att det inte denna gång skall göras några ingrepp i beslutsgången. En tredje typ av förslag gäller frågan om utbyggnad eller ej. Där finns motioner om att Strängsforsen skulle undantas från utbyggnad och även motioner om påbörjande av utbyggnad av Västerdalälven. En ganska självklar ståndpunkt från majoritetens sida är att, eftersom vi sagt att vi inte nu tänker ändra på de riktlinjer som gäller, måste slutsatsen bli att vi inte heller ställer oss bakom förslag om ändring av riktlinjerna, i syfte att undanta Strängsforsen, utan menar att detta utbyggnadsprojekt är ett av dem som kan prövas av regeringen. Lika självklart säger vi att vi inte heller skall ta ifrån Västerdalälven det skydd som den i dag har. Den hör ju till dem som enligt riksdagsbeslutet är skyddade från utbyggnad. För att få till stånd en ytterligare diskussion om var de resterande terrawattimmarna från vattenkraft skall hämtas har det tillsatts en särskild beredning för vattenkraftsutbyggnaden. Det är naturligt att vi avvaktar det resultat som den kan komma fram till, i all synnerhet som dess arbete skall bedrivas med stor skyndsamhet. Den fjärde typen av frågor är den som vpk har tagit upp, om bevarandevärdena och därmed naturligtvis också möjligheten att ta till vara vattenkraft i de mindre vattendragen i södra Sverige. Det är en riktig beskrivning som Tore Claeson gör, när han säger att utskottet har funnit att det i och för sig är berättigat att ta till vara den kraftresursen, men vi har inte funnit det tillräckligt angeläget att ge regeringen ett direkt uppdrag, vare sig tidigare regeringar eller de nuvarande, att sätta i gång arbetet med detta. Låt mig göra den kommentaren att det knappast är möjligt för vattenkraftsberedningen att ta på sig den arbetsuppgift som Tore Claeson föreslår att beredningen skulle få, eftersom beredningen ju har så kort tid på sig att arbeta. Däremot tror jag att vi kan återkomma till den diskussionen efter det att vattenkraftsberedningens förslag är framlagt. Då kan vi se vilka bevarandeåtgärder som bör vidtas i södra Sverige. Jag vill sedan göra ytterligare en kommentar till Kerstin Ekmans anförande. Ge älvarna ett lagstadgat skydd, sade hon. Ja, men det är ju precis vad de har! Den frågan utredde vi ordentligt i den diskussion som vi hade den 8 december i fjol. De är skyddade både genom de riktlinjer som vi har beslutat om och som regeringen rättar sig efter och genom den lagstiftning som ganska snart kommer att beslutas i kammaren, när skyddet förs in också i vattenlagstiftningen. Kerstin Ekman sade vidare att folkpartiets ställningstagande är entydigt: Älvutbyggnaden är slut. I så fall får folkpartiet ställa andra yrkanden i kammaren. Ni har inte opponerat er mot att vi bygger ut vattenkraften upp till de 66 TWh som ingår i energibalansen. Man kan diskutera hur mycket som saknas, men någonting mellan två och tre TWh återstår. Skall det vara något innehåll i folkpartiets käcka paroll med ett entydigt ”Älvutbyggnaden är slut”, får ni som sagt ställa andra yrkanden. Ni får då plocka in ytterligare ett antal områden bland dem som är skyddade från utbyggnad och dessutom se till att vi minskar vattenkraftens roll i energipolitiken. Annars går yrkandena inte ihop för er. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall uppehålla mig bara vid två saker av dem som Kjell Mattsson tog upp, delvis i polemik mot innehållet i vpk-förslagen och reservationerna. Låt mig då börja med utredningen om vattenkraften i de södra älvarna. Enligt min uppfattning bestyrkte Kjell Mattssons inlägg bara ytterligare riktigheten i att man nu bör göra ett tillkännagivande i den riktning som vi föreslår i motionen. Jag tror inte att vattenkraftsberedningen skulle uppfatta det som omöjligt att göra en sådan utredning jämsides med det arbete som pågår. I jordbruksdepartementet finns redan visst material, och man har påbörjat vissa undersökningar som, såvitt jag har blivit rätt underrättad, ganska lätt skulle kunna följas upp. Jag vidhåller alltså att det är minst sagt svagt av utskottet att i det här sammanhanget inte kunna tillstyrka ett sådant yrkande som vi har framställt, så mycket mer som Kjell Mattsson här medger att det skulle man mycket väl kunna tänka sig att göra något senare. Vi behöver inte alls skjuta på det. Det går alldeles utomordentligt att ta ett beslut i enlighet med vår reservation. Det kommer inte att leda till några som helst komplikationer på det ena eller andra sättet. Däremot kan det leda till att vi får en ordentlig utredning och därmed en ordentlig bedömningsgrund då det gäller de här vattendragen. Låt mig sedan bara säga att då vi nu i vårt reservationsyrkande begär en klar och otvetydig deklaration att man inte skall tillåta en utbyggnad av de fyra huvudälvarna, är det därför att vi betraktar det som betydelsefullt, angeläget och nödvändigt för undvikande av ytterligare diskussioner. Jag anförde det också i mitt första inlägg och hänvisade till de diskussioner som pågår beträffande utbyggnad av Kalix älv. Det uppfattas nog av rätt många människor i det här landet som bra, om riksdagen gör ett sådant uttalande i det här sammanhanget.

Herr talman! Kjell Mattssons betygsättning beträffande om vårt ställningstagande är käckt eller inte får stå för Kjell Mattsson själv. Jag sade, när jag talade om att älvutbyggnadsepoken är slut, också att det enda som får medges är ombyggnader och effektiviseringar i redan utbyggda älvar och ett fåtal nya projekt som kan accepteras från naturvårdssynpunkt. Vi anser alltså att det är möjligt att nå upp till den avsedda nivån. Jag sade också i mitt inledningsanförande att vi upprepar vårt tidigare krav. Det är tråkigt att höra en centerpartist som Kjell Mattsson nu försvara utskottet i den här frågan. Det var ju folkpartiet och centern som i regeringen lade fram propositionen om det lagstadgade skyddet. Centern insåg då att man borde ha skyddet. Nu talar man emot förslaget och säger att skyddet kommer. Men ta det nu då, när vi har ett förslag! Vattenlagen är först och främst inte tagen än. Visst innebär den ett skydd för älvarna, om och när den blir tagen, men det starkaste skyddet är ändå ett lagstadgat skydd, vilket vi har yrkat på från folkpartiet. Tyvärr, Kjell Mattsson, kan man inte slå sig till ro i frågan. Ett faktum är att diskussion pågår och att enskilda kraftbolag projekterar utbyggnad av undantagna älvar. Det är bevis nog för att vi behöver ett lagstadgat skydd och behöver det nu.
Herr talman! Det arbete som vattenkraftsberedningen skall göra är ett mycket preciserat uppdrag, nämligen att försöka lägga fram en plan för på vilket sätt man rent praktiskt skall uppnå det som riksdagen har sagt om vattenkraftens roll i vår energiförsörjning. Andra mera långsiktiga frågor är alltså inte beredningens uppgift, och det är därför den har så kort arbetstid som till halvårsskiftet. Men visst kan det — precis som civilutskottet tidigare har sagt — vara intressant att därefter se på vad södra Sverige har för bevarandevärden och andra värden i vattenkraftshänseende. Så till frågan om lagreglering eller inte. Jag tycker att har riksdagen beslutat om riktlinjer och undantagit ett visst antal älvar, så gäller det beslutet. Det blir inte starkare, om riksdagen sedan skulle upprepa att man fortfarande står för de beslut man har fattat; det tjänar ju ingenting till. Dessutom har riksdagen gått vidare när det gäller skyddet av älvarna genom att göra kopplingen mellan vattenlagstiftningen och den fysiska riksplaneringens riktlinjer. När det gäller just älvarna behövs det alltså ingen som helst ytterligare lagreglering för att ha ett alldeles säkert skydd. Dessutom vill jag konstatera att folkpartiets företrädare i civilutskottet har anslutit sig till denna bedömning när vi har yttrat oss till jordbruksutskottet över förslaget till vattenlag. Det är alltså helt klart på det området. Jag tycker det är litet märkligt att vi här i kammaren nu ånyo diskuterar en lagrådsremiss som är återkallad, när vi samtidigt får viss information om hur arbetet fortskrider med de ytterligare frågor som vi bevisligen inte var klara med när centeroch folkpartiregeringen avgick. Då är det ju litet konstigt att här i kammaren säga att vi skall ta ett återkallat och icke fullständigt förslag som underlag för lagreglering.
Herr talman! Det finns två saker som gör det angeläget att riksdagen ger en mening till känna beträffande den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden då det gäller de fyra huvudälvarna. De två sakerna är dels vattenkraftsberedningens direktiv från november 1982, som inte utesluter en utbyggnad av undantagna älvar och älvsträckor, dels de konkreta förslag från representanter för regeringspartiet som finns gällande utbyggnad av Kalix älv. Det vore därför angeläget att få ett klart ställningstagande i detta sammanhang. Sedan får jag en gång till beröra utredningen av de södra vattendragen. Vi hari vår reservation inte ensidigt bitit oss fast vid att vattenkraftsberedningen skall göra denna utredning, utan vi har sagt dels att en sådan utredning inte skulle kräva några större resurser, dels att den t.o.m. skulle kunna göras i anslutning till vattenkraftsberedningens arbete. Vi är alltså inte låsta vid det. Vi har inte heller låst oss i reservationen. Huvudsaken är att man inte ytterligare en gång skjuter på frågan om att få ett riktigt underlag, utan att man nu tar ställning och beslutar sig för att beställa en sådan utredning.
Herr talman! Faktum kvarstår i alla fall, Kjell Mattsson: det finns en osäkerhet bland kraftbolagen, man projekterar för utbyggnad, och debatten skapar förväntningar. Det är alltså hög tid att få klart utsagt att vi inte skall bygga ut någon av våra fyra huvudälvar.